Fru talman! Ylva Johansson har frågat mig vilka insatser jag och regeringen avser att vidta för att unga i kontakt med Arbetsförmedlingen ska få individuellt stöd och konkreta kontakter med arbetsgivare i ett tidigt skede av arbetslösheten. Låt mig börja med att säga att ungdomsarbetslösheten är en av de stora utmaningarna på arbetsmarknaden. Det krävs en mängd olika lösningar, och regeringen har genomfört en hel rad reformer för att motverka ungas utanförskap och sänka trösklarna för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Det är i sammanhanget också viktigt att komma ihåg att ungdomar är en mycket heterogen grupp. Alla individer har inte samma behov av stöd från Arbetsförmedlingen, och de insatser som ungdomar tar del av ska anpassas till ungdomarnas individuella behov. I förhållande till andra grupper utmärker sig unga genom en hög grad av korta arbetslöshetsperioder. De aktiva arbetsmarknadsinsatserna ska främst riktas till individer som har stort behov av stöd, de som har varit arbetslösa länge och de som riskerar långtidsarbetslöshet. Störst risk att bli långtidsarbetslös har bland annat ungdomar som saknar slutförd gymnasieutbildning och ungdomar som är födda utomlands. Alla ungdomar får förstärkt förmedlarstöd från första dagen i arbetslöshet. Förutom det kan ungdomar som har särskilda skäl ta del av tidiga programinsatser som praktik och utbildning redan innan inträdet i jobbgarantin. Ungdomar som saknar slutförd gymnasieutbildning kan också redan från dag ett i arbetslöshet ta del av studiemotiverande kurs på folkhögskola. Denna kurs syftar till att motivera ungdomar att återuppta och slutföra gymnasieutbildningen. Det är således redan i dag möjligt för ungdomar att, utifrån individens behov, ta del av aktiva insatser redan från dag ett i arbetslöshet. Ungdomars etablering på arbetsmarknaden ska också stödjas av en aktiv matchning mot lediga jobb. I syfte att förbättra matchningen har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att utveckla sina arbetsgivarkontakter för att stödja personer med en svag förankring på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens återrapportering visar att det målinriktade arbetet med arbetsgivare har lett till att andelen deltagare i jobbgarantin som har haft en arbetsplatsförlagd aktivitet har ökat, vilket har gett fler ungdomar möjlighet att komma i kontakt med arbetslivet. Regeringen följer ungdomars situation på arbetsmarknaden mycket noga och fortsätter att jobba aktivt med att få fler unga i arbete.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Ungdomsarbetslösheten är mycket hög och ett mycket allvarligt samhällsproblem. Vi socialdemokrater har konsekvent kritiserat regeringen ur framför allt tre aspekter när det gäller politiken för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. För det första måste unga få hjälp från Arbetsförmedlingen från första dagen. Arbetslöshet är som betong; den är lös och rörlig i början, men allteftersom tiden går blir den allt svårare att rå på. För det andra handlar det om att höja undervisningskvaliteten i skolan - att inte ge upp om en enda unge. Det duger inte att andelen unga som lämnar gymnasieskolan eller inte ens påbörjar gymnasieskolan ökar från år till år. Den grupp som inte har genomgått gymnasieskolan har oerhört svårt att komma in på arbetsmarknaden, och regeringens utbildningspolitik leder tyvärr i helt fel riktning. Man måste förändra skolpolitiken men också se till att ge en andra, tredje och fjärde chans samt ett utbildningskontrakt till de ungdomar som inte har den gymnasiegrund de behöver för att ta sig ut på arbetsmarknaden. För det tredje handlar det om att prioritera insatser för de unga som är eller riskerar att bli arbetslösa, i stället för att lägga väldigt dyra åtgärder på alla ungdomar som redan har jobb. Det ger väldigt liten effekt. Nu säger arbetsmarknadsministern att unga ska få stöd från Arbetsförmedlingen från första dagen. Det är inte första gången vi hör det. Vi har hört det flera gånger från ministern och regeringen, både i talarstolen och på andra ställen. Regeringens problem är dock att det inte ser ut så i verkligheten - Riksrevisionen har nyligen granskat hur stödet för arbetslösa unga ser ut, och det visar sig att ungdomar i allmänhet måste vara arbetslösa i tre till fyra månader innan de får insatser från Arbetsförmedlingen. Det är alltså tvärtemot vad regeringen och arbetsmarknadsministern säger. Riksrevisionens granskning visar också att det när man undersökte saken var en fjärdedel av de arbetslösa ungdomarna som inte hade sökt något arbete alls under de senaste 30 dagarna under undersökningsperioden. Det visar sig även att arbetsförmedlarna anser att de inte har tid och möjlighet att ge ungdomarna det stöd de behöver, på grund av regeringens regelverk och på grund av för lite tid. Riksrevisionen har riktat ganska allvarlig kritik mot regeringen och Arbetsförmedlingen för detta och menar att regeringen måste se över arbetsmarknadspolitikens regelverk för att säkerställa att ungdomar kan få stöd tidigare samt få ett individuellt utformat stöd. När vi nu lyssnar på arbetsmarknadsministern låter det dock som att allting redan är gjort och som att man inte vill kännas vid de problem som faktiskt finns i verkligheten. Det föranleder mig, fru talman, att fråga: Har regeringen verkligen koll på effekterna av sin egen politik? Det arbetsmarknadsministern säger om hur det ska vara stämmer ju inte med verkligheten. Det är inte så det fungerar - ungdomar får i allmänhet vänta tre till fyra månader innan de får stöd från Arbetsförmedlingen på något sätt. Tar regeringen kritiken från Riksrevisionen på allvar, eller tänker regeringen fortsätta att leva i sin egen, fiktiva värld där arbetsmarknadsministerns uttalanden faktiskt går stick i stäv med hur det ser ut i verkligheten? Kommer regeringen att göra den översyn av regelverket som Riksrevisionen efterlyser, för att säkerställa att regelverket inte hindrar att ungdomar får tidigt och individanpassat stöd från Arbetsförmedlingen?

Fru talman! Ylva Johansson är bekymrad över ungdomsarbetslösheten och oroad över att aktiviteten bland ungdomarna hos Arbetsförmedlingen är för låg. Jag håller med Ylva Johansson om att det ska vara hög aktivitet hos Arbetsförmedlingen och att unga ska ha möjlighet att få ett arbete. Dock finns det en skiljelinje mellan mig och Ylva och mellan hur de respektive partier vi representerar väljer att bemöta dessa oroligheter och utmaningar. Som sagt: Det finns stora skiljelinjer i den svenska politiken. För framtiden och ett bättre Sverige är det viktigt med fler vägar in på arbetsmarknaden - de ska inte vara svårare och färre, vilket en socialdemokratisk politik innebär. Låt mig börja med att påpeka att vi moderater tillsammans med övriga allianspartier hösten 2012 lade fram en budget som gäller för detta år. Vi lade även fram en vårproposition som gäller för i år. Budgetarna är var och en viktiga framtidsinvesteringar för just fler jobb. Det är satsningar på infrastruktur, forskning, innovation och förbättrade villkor för landets företagare - där jobben skapas. I denna viktiga fråga, ställd till arbetsmarknadsministern, som berör unga och Arbetsförmedlingen slår Ylva Johansson delvis in öppna dörrar. Många av de synpunkter som framfördes i Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens stöd till unga är delvis tillgodosedda genom olika reformer, vilket även Riksrevisionen lyfte fram vid sitt besök hos arbetsmarknadsutskottet. I budgeten för 2012 införde regeringen ett nytt arbetssätt för Arbetsförmedlingen som innebär förbättrade arbetsgivarkontakter, högre krav på aktivitet och ett förbättrat bedömningsstöd för att kunna ge tidiga insatser. I denna debatt tycker jag dock att det också är viktigt att komma ihåg andra reformer för att rusta unga och få in dem på arbetsmarknaden. Det har skett en reformering av den svenska skolan för att återupprätta kunskapsskolan, och för att öka företagens benägenhet att anställa unga har socialavgifterna sänkts för personer under 26 år. En allmän visstidsanställning har införts, och restaurangmomsen har sänkts. Ylva nämner utbildningskontrakt som en quick fix, en lösning. Under 2012 och 2013 har antalet platser i yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och inom yrkeshögskolan utökats för att fler arbetslösa ska ges möjlighet att komplettera sin utbildning. Trepartssamtalen är ett annat exempel där syftet är att förbättra arbetsmarknaden för bland annat unga. Det finns fler exempel som vittnar om att arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och regeringen tar frågan på största allvar. Ungdomar är en grupp som regeringen ägnar särskilt intresse eftersom de just håller på att etablera sig på arbetsmarknaden. Det gäller även Arbetsförmedlingen och riktlinjer till den i arbetet med unga. Det handlar om såväl handlingsplanen som jobbgarantin för ungdomar, men det gäller även arbetssökande ungdomar utanför garantiprogrammen. Det arbetas alltså med att få unga in på arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag vill tacka för interpellationen och välkomna Ylva Johansson till debatten. Ungdomsarbetslösheten är en viktig och prioriterad fråga för regeringen. Det är viktigt att vi tittar på hur den ser ut och ser vilka ungdomar som är mest drabbade. Vi har 1,2 miljoner ungdomar som är mellan 15 och 24 år. Nio av tio av dem är i arbete eller studier. Men vi har ett betydande problem med de unga som står utanför. Låt oss konstatera att huvudorsaken till detta är att dessa ungdomar inte har blivit sedda i skolan. De har inte fått hjälp och stöd där, utan de har av olika skäl slutat skolan utan gymnasiebetyg. En del är även avhoppare från grundskolan. Ylva Johansson tog upp tre olika aspekter där hon kritiserar regeringen. Låt mig bemöta dem en och en. En aspekt av den kritik som hon för fram är att ungdomar inte får hjälp från första dagen. Låt mig vara tydlig. Alla ungdomar ska ha rätt till ett förstärkt förmedlarstöd, och detta ska de få direkt när de kommer till Arbetsförmedlingen. Det har alla ungdomar rätt att få; där har regeringen varit tydlig. Jag är noga med att följa upp denna fråga vid de återkommande dialoger som såväl jag som våra tjänstemän har med Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingens uppgift att ge ungdomar stöd och hjälp från första dagen. Däremot ska inte alla ungdomar vara inne i en insats. Och varför det? Det låter ju bra att de får en insats och en praktik från den första dagen. Det enkla skälet är att en tredjedel av alla ungdomar får arbete på egen hand inom en månad. Varför ska dessa ungdomar vara inne i en praktik, en utbildning eller en rehabilitering när de får jobb på egen hand? Det minskar deras jobbchanser, och det sänker deras ersättningar, om de skulle in på en arbetsmarknadspraktik. Sju av tio ungdomar får arbete inom fem månader. Men de ungdomar som inte har en godkänd utbildning ska få hjälp och insatser tidigt i sin arbetslöshetsperiod. Detta var en nyhet som kom i budgeten för 2012. Den andra aspekten i den kritik som Ylva Johansson för fram är kvaliteten i skolan. Låt mig vara tydlig: Detta är ett mycket prioriterat område för regeringen. Det är av detta skäl som utbildningsministern inför så många olika och viktiga reformer. Arbetslösheten kan bäst motas med att man får en godkänd utbildning. Det handlar om satsningar på lärare och på skolan som helhet. Det gäller också förändringar i läroplaner samt att öka kvaliteten, att tidigt följa upp och att - som Ylva Johansson sade - "inte ge upp om en enda unge". Det tredje som Ylva riktar kritik mot är att regeringen inte skulle prioritera dem som riskerar att bli arbetslösa. Tvärtom - det är därför det är viktigt att det blir billigare och enklare för arbetsgivare att anställa just ungdomar som har lite mindre erfarenhet och kanske lite sämre utbildning och som inte direkt är till hundra procent produktiva och arbetsföra. Detta, det vill säga lägre kostnader för ungdomar, är för övrigt någonting som Socialdemokraterna stöder i de samtal som vi har haft med parterna. Det handlar om de trepartssamtal som nu mynnar ut i förslag i form av yrkesintroduktion, den så kallade jobbpakten. En viktig och avgörande del i detta är just att sänka arbetsgivarnas kostnader. De ska inte bara halveras, utan man ska helt ta bort arbetsgivarnas sociala avgifter för ungdomsgruppen för att stimulera ungdomar att lättare komma in på arbetsmarknaden och för att sänka trösklarna. I grunden menar alltså Ylva Johansson att det är bra om det blir billigare att anställa ungdomar. Jag begriper inte hur ni håller ihop frågan när ni å ena sidan ska höja skatterna för ungdomar med 16 miljarder, å andra sidan tycker att det är bra att man tar bort hela arbetsgivaravgiften i yrkesintroduktionsavtalen.

Fru talman! Verkligheten är regeringens värsta motståndare, tror jag. Nu säger arbetsmarknadsministern återigen att ungdomar ska få stöd från första dagen, men de facto får de inte det. Riksrevisionen visar att de i allmänhet får vänta tre till fyra månader. Riksrevisionen visar att en fjärdedel av de arbetslösa ungdomarna över huvud taget inte har sökt något jobb de senaste 30 dagarna som man har undersökt. Verkligheten stämmer inte med den bild som arbetsmarknadsministern vill ge. Det kan bero på att arbetsmarknadsministern inte vet hur det ser ut eller på att hennes politik inte fungerar - eller båda delarna. Detsamma gäller Arbetsförmedlingens möjligheter till kontakter med arbetsgivare. Även här har regeringen sagt, och sagt flera gånger, att detta ska förbättras. Vi har hört det flera gånger från talarstolen. Detta är ett av de områden som Riksrevisionen kritiserar. Det är en viktig del, just för att ungdomar behöver hjälp med arbetsgivarkontakter. Det brukar arbetsmarknadsministern hålla med om. Samtidigt undersökte man saken 2009, och när man nu undersöker saken igen ser man ingen skillnad och ingen förbättring när det gäller Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter. Någonstans måste man börja ta in hur verkligheten ser ut. Arbetsmarknadsministern har rätt i att situationen för ungdomar ser väldigt olika ut. Alla löper inte alls samma risk att bli långtidsarbetslösa - självklart inte. De allra flesta ungdomar har en ganska stark ställning på arbetsmarknaden, och många rycks till attraktiva arbeten redan innan de är klara med utbildningen. Det är alltså inget generellt problem att vara ung. Det finns dock en grupp som har betydande svårigheter, och det är de som varken arbetar eller studerar. Arbetsförmedlingen visade för ungefär en månad sedan att ca 190 000 unga hör till gruppen som varken arbetar eller studerar. Av den gruppen, enligt Arbetsförmedlingen, var det 77 000 ungdomar som hade varit i den här situationen tre år i rad, under hela undersökningsperioden på tre år. Det är 77 000 ungdomar som i praktiken står helt utanför. Detta är ett jätteallvarligt problem. Det är också ett av de problem som Riksrevisionen tar upp i sin granskning: att Arbetsförmedlingen inte arbetar på ett prioriterat sätt för att kunna nå dessa ungdomar. De löper en allvarlig risk att drabbas av långvarigt utanförskap och långvarig arbetslöshet. Regeringen har fått kritik till och med från EU-kommissionen, som instämmer i delar av den kritik som jag och Socialdemokraterna har framfört. Kommissionen säger att det vore bättre med skräddarsydda åtgärder för de ungdomar som verkligen behöver det, i stället för generella subventioner för alla ungdomar, som kanske inte behöver det. Detta handlar om de 16 miljarder som regeringen varje år lägger på generellt sänkta arbetsgivaravgifter för alla ungdomar, oavsett om de har några som helst svårigheter på arbetsmarknaden eller inte. Vi menar, tillsammans med nästan alla experter och bedömare - tror jag att det är - att pengarna skulle göra mer nytta om de lades på att hjälpa de ungdomar som har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden och på att säkerställa att de i en yrkesintroduktionsanställning får bra utbildning och handledning. Det handlar om två helt skilda sätt att närma sig problemet: att se verkligheten så som den ser ut och försöka lösa problemen, eller att svära sig fri och säga att det är på ett sätt som faktiskt inte stämmer med verkligheten. Det är dags att regeringen och arbetsmarknadsministern ser verkligheten i vitögat och är beredda att göra något åt detta för att ungdomar ska få stöd från första dagen.

Fru talman! Lite senare i dag, den 7 juni, marscherar Halmstads stolta studenter från Slottsjordsparken till Norre Katts park för att sedan ge sig ut i vuxenlivet. Vissa ungdomar kommer att börja studera till hösten medan andra kommer att söka sig till arbetsmarknaden. Många ungdomar känner tyvärr oro inför framtiden. Kommer jag att lyckas få ett jobb? Kommer jag att hamna i arbetslöshet? Ibland använder tyvärr politiker ungdomar och deras framtidsdrömmar som ett slagträ i debatten. Så är det tyvärr, men det är viktigt att vi politiker inte krossar framtidsdrömmarna för unga som vänder sig till Arbetsförmedlingen och söker arbete. Riksrevisionens rapport visar också att det är väldigt många ungdomar som inte ens använder sig av Arbetsförmedlingen i sitt jobbsökande, utan de använder sig av sina egna kontakter. Ibland sägs det också av oss politiker att en hel generation går förlorad. Det är också ett felaktigt påstående. Många ungdomar får snabbt ett arbete. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar i Sverige är den lägsta i Europa. För oss moderater är det viktigt att se till att skolan förbereder eleverna för en anställning och sänker trösklarna in på arbetsmarknaden. Det är viktigt att de ungdomar som skriver in sig hos Arbetsförmedlingen får konkreta jobbförslag. Det är någonting som regeringen har arbetat med. Det individuella stödet från Arbetsförmedlingen går att få från dag ett, och de som bedöms behöva extra insatser ska även få det.

Herr talman! Ungdomsarbetslösheten är en stor utmaning för Sverige. Socialdemokraterna undrar vilken verklighet regeringen ser framför sig, men egentligen ska man fråga vilken verklighetsbild Socialdemokraterna har. Allt är svart. Alla måste utbilda sig. Alla måste gå i gymnasiet. Alla måste gå vidare till en akademisk utbildning. Man glömmer den grupp studenter som inte vill fortsätta. Man kritiserar regeringen för att den inte har satsat på utbildning, och det är precis det som regeringen och vi i Folkpartiet har hävdat att vi måste göra. Flexibiliteten är jätteviktig. Det måste finnas en mångfald av utbildningar. Alla behöver inte gå i gymnasiet, och alla behöver inte ta en akademisk examen. Sedan har vi den bild som socialdemokratin, och även Vänstern, har. Det ska vara enhetlighet. Det är lösningen på alla problem som samhället har. Alla landsting ska ha vårdcentraler som är öppna mellan åtta och sexton, och de ska vara lunchstängda mellan tolv och ett. Det ska inte vara någon flexibilitet. De ska inte vara öppna på morgonen eller på kvällen. Man glömmer att många av de småföretagare som har startat företag kommer i kläm. Det är likadant när det gäller skolorna. Alla ska tvingas att gå vidare. Man glömmer verkligheten. Många ungdomar vill kanske inte gå vidare. Därför har regeringen satsat på korta utbildningar, lärlingsplatser och praktik på olika arbetsplatser. Regeringen har satsat på flexibilitet och individens förutsättningar att klara av jobbet. Det är många som är arbetslösa, och vi måste vidta åtgärder. Det har regeringen gjort under den här tiden, inte minst när det gäller arbetsgivaravgifter för unga. Jag förstår inte hur man kan åstadkomma förbättringar genom att fördubbla arbetsgivaravgiften för de unga som ska anställas. Man pratar hela tiden om utbildning, men med den utbildning som man strävar efter kör man över den grupp som inte orkar gå vidare med studierna. Vilken lösning har man för det? Det får vi inte svar på. Herr talman! Jag tycker, precis som ministern har sagt här, att vi tar ungdomsarbetslösheten på största allvar. Vi har flexibla lösningar. Regeringen har vidtagit olika åtgärder, och man kommer självfallet att vidta ytterligare åtgärder om det visar sig att det finns brister på vissa områden. Den lösning som socialdemokratin har innebär att man kör över ungdomarna med dubbla arbetsgivaravgifter och tvingar alla att studera. Man gör inga undantag för de ungdomar som kanske inte har samma förutsättningar som övriga.

Herr talman! Låt mig reflektera på några av de punkter som Ylva Johansson tar upp. Jag håller nämligen med om att arbetsgivarkontakter och företagskontakter är oerhört väsentliga. Det har Arbetsförmedlingen inte varit så bra på under tidigare år, men vi har kunnat se att man, genom de styrningar som har skett sedan 2010, har förbättrat sig ganska avsevärt även om det inte är tillräckligt bra. Mellan åren 2011 och 2012 ökade arbetsgivarkontakterna med en tredjedel. Jag är fortfarande inte nöjd, utan jag anser att Arbetsförmedlingen lokalt sett ska hålla koll på det lokala näringslivet, vara dem behjälpliga och ha relationer och kontakter med dem. Det är mycket viktigt. Ett nytt initiativ är samarbetet med organisationen Företagarna. Arbetsförmedlingen har egna anställda på Företagarnas regionala kontor för att knyta kontakter med företagen och se på deras behov. På så sätt kan man hitta de så kallade dolda jobben. I regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen finns tydliga skrivningar som följs upp vid regelbundna möten om arbetsgivarkontakter. Dessutom finns det arbetsgivare som är fantastiska. Låt oss inte glömma bort dem, utan låt oss hoppas att vi kan få med fler inte minst nationella företag som har organisationer över hela landet. Jag vill särskilt nämna det samarbete som finns mellan sparbanksrörelsen Swedbank och Arbetsförmedlingen. Genom sparbanksrörelsens företagskontakter har man lyckats få fram flera tusen praktikplatser. Man har nått mycket goda resultat. När man får ut arbetslösa ungdomar på en praktikplats leder det i allmänhet till ett arbete i det här företaget eller någon annanstans. Även Ikea samarbetar mycket bra med Arbetsförmedlingen vid nyetableringar men även generellt. Vi vill ha fler sådana företag, och i dag har Arbetsförmedlingen avtal med ett trettiotal så kallade nationella kunder, vilket är fantastiskt bra. När vi tittar på vad vi har gjort för att bekämpa arbetslösheten bland ungdomar vill jag nämna några saker. Det känns som om Ylva Johansson kanske inte riktigt känner till alla olika delar. En viktig sak är den halverade arbetsgivaravgiften. Där är företagen mycket tydliga med att det har lett till att de har kunnat behålla ungdomar i sina företag och kunnat rekrytera fler. Vi har infört tidiga insatser från dag ett för alla ungdomar genom ett förstärkt förmedlarstöd, och de ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet ska få insatser tidigare. Vi har gjort satsningar på folkhögskolan, och även de har gett bra resultat. Det handlar om att motivera ungdomar tillbaka till studier eller arbete. Vi har infört ett förstärkt studiebidrag för ungdomar som inte har klarat av skolan. Under vissa förutsättningar får de 6 500 kronor varje månad i bidrag från staten för att slutföra sin utbildning. Vi har infört stöd till näringsverksamhet. Vi har förbättrat möjligheten att få flyttningsbidrag. Vi har satsat på nystartsjobb och förstärkta nystartsjobb. Vi har infört en allmän visstidsanställning som ökar möjligheterna för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Vi har halverat restaurangmomsen, förstärkt ROT och RUT och vi har, som sagt, satsat på arbetsgivarkontakter. Därutöver tittar regeringen nu på möjligheterna att satsa på yrkesintroduktionen. Ambitionen är att återkomma i budgeten för 2014 med förstärkta stöd till arbetsgivare som anställer ungdomar genom att helt ta bort arbetsgivaravgiften, genom ett förstärkt handledarstöd varje månad och genom utbildningskontrakt som gör att ungdomar får utbildning på arbetsplatsen och en anställning. Vi har bekymmer med ungdomsarbetslösheten, men vi har också många effektiva verktyg som jag hoppas och tror kommer att förstärka ungdomars möjligheter på den svenska arbetsmarknaden.

Herr talman! Nu säger arbetsmarknadsministern att det har blivit så mycket bättre med Arbetsförmedlingens arbetsgivarkontakter. Det är inte vad Riksrevisionen säger. Riksrevisionen säger så här: Av granskningen framgår att brist på tid är ett återkommande problem för arbetsförmedlarna i deras arbete med arbetsgivarkontakter. Den tid som arbetsförmedlarna avsätter för arbetsgivarkontakter har heller inte ökat i jämförelse med Riksrevisionens granskning av jobb och utvecklingsgarantin från 2009, det vill säga för fyra år sedan. Det här oroar mig lite. Jag är rädd att de uppgifter som arbetsmarknadsministern har dess värre inte stämmer med verkligheten. Ska vi lita mest på vad arbetsmarknadsministern säger eller på vad Riksrevisionens granskning säger? Det är inte första gången som vi får höra ljusa toner från regeringen och det sedan visar sig att verkligheten är på ett annat sätt. Ett viktigt besked från arbetsmarknadsministern här är att politiken fungerar bra. Jag tror att hon är ganska ensam om att tycka det. Tvärtom tror jag att uppfattningen hos svenska folket, hos alla dem som granskar och hos Riksrevisionen är att politiken inte alls fungerar särskilt bra. Annars skulle vi väl inte ha så hög arbetslöshet, en så pass dåligt och allt sämre fungerande arbetsmarknad och en så stor grupp ungdomar som står utanför både arbete och studier? Tre år i rad har 77 000 ungdomar stått utanför arbete och studier. Hur kan man då säga att politiken fungerar bra? När det gäller arbetsgivaravgiften för unga finns det säkert enskilda arbetsgivare som tycker att detta har varit väldigt bra. Kanske har det varit viktigt på just den enskilda arbetsplatsen. Men den samlade bedömningen på nationell nivå, från IFAU, Riksrevisionen, Finanspolitiska rådet och även från Finansdepartementet, är att detta är en oerhört dyr reform som ger små eller inga effekter på ungdomsarbetslösheten. Det är dags att regeringen byter riktning.

Herr talman! Jag tycker att regeringen under de sju år som man har haft makten just har vidtagit åtgärder som är lämpliga för att ungdomsarbetslösheten ska minska. Det är, precis som arbetsmarknadsministern sade, bekymmersamt med så många unga som är utan arbete. Självklart tar vi detta på största allvar, och vi har vidtagit många åtgärder för att komma till rätta med detta. Det man glömmer från oppositionens sida när man vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga - framför allt gäller detta Socialdemokraterna, för Miljöpartiet vill inte göra det - är att det inte är ett sätt att hjälpa ungdomar att bli anställda, för det blir svårare för småföretag att kunna anställa ungdomar. Vi kommer inte att stanna vid detta från regeringens sida, utan vi kommer att fortsätta att satsa på ungdomar och på att minska arbetslösheten. De åtgärder som har vidtagits kommer att kompletteras med ytterligare åtgärder för att åstadkomma förbättringar när det gäller ungdomsarbetslösheten.

Herr talman! Det är bekymmersamt med ungdomsarbetslösheten, och det är viktigt att vi inte missar en enda möjlighet att ge varje ungdom chansen till att komma i arbete eller studier. Av gruppen ungdomar mellan 15 och 24 år - den gruppen är ganska stor och består av 1,2 miljoner ungdomar - är lite fler än 9 av 10 faktiskt i arbete eller studier. Vi ska alltså inte måla tillvaron i alltför dystra färger, för det finns också de ungdomar som nästan ger upp när de tror att var fjärde ungdom är sysslolös. Jag besökte Rosengård och Herrgården i tisdags. Där är bekymret också att många ungdomar absolut inte vill gå gymnasiet. De har kommit till Sverige ganska sent i tonåren och har nätt och jämnt klarat av grundskolan och har inte intresse för gymnasiet, i alla fall inte just nu. Det är viktigt att vi ger de ungdomarna möjligheter och framtidstro genom att de kan komma ut på arbetsmarknaden. Där tror jag att det spelar en avgörande roll att vi gör det billigare att anställa. Vi kan halvera kostnaderna, momsen, i restaurangsektorn och göra andra insatser som stimulerar arbetsgivare att anställa. På företaget Victoria Park har man anställt sex ungdomar som har levt i utanförskap oerhört länge och som inte har de bästa betygen eller den bästa bakgrunden på det sättet men som vill jobba. För den arbetsgivaren spelar det roll om det är dyrt eller billigt att anställa för att ungdomar ska ges chansen. Vi måste alltså jobba på flera olika spår, tror jag, med ungdomar. Jag tror att Ylva Johansson och jag är helt överens om att ungdomar är en prioriterad grupp. Sedan har vi olika metoder för att hjälpa dem. Jag vill tacka kammaren och Ylva Johansson för den här debatten och önska henne och övriga ledamöter en trevlig sommar.